Fru talman! Skogsvårdsavgiften var ursprungligen ett bidrag till finansieringen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Reglerna för användningen har successivt ändrats, och i 1979 års skogspolitiska beslut lades nya regler fast. Då beslutade riksdagen att medlen huvudsakligen bör användas för sådana ändamål som är till nytta för skogsbruket som sådant och på ett sådant sätt att alla skogsägare kan få del av dem. Detta exemplifierades med bl.a. forskningsoch utvecklingsarbete och bidrag som är tillgängliga för alla skogsägare. Samtidigt godtogs förslaget att användning av medlen för subventionering av skogsvårdsstyrelsernas taxor skulle upphöra successivt. Uttaget av skogsvårdsavgift har ökat mycket — från 12 milj.kr. 1974 till 365 milj.kr. 1984 och till 450 milj.kr. 1985. Uttaget av skogsvårdsavgift har således på tio år, mellan inkomståren 1974 och 1984, trettiodubblats. Om jämförelsen i stället görs mellan inkomstären 1974 och 1985, innebär avgiftsuttagen en höjning med 3 750 96. Från att ha varit en förhållandevis betydelselös avgift har skogsvårdsavgiften därmed blivit en betungande pålaga för skogsägaren som individ och för skogsbruket som näring. Speciellt kännbar är skogsvårdsavgiften i södra Sverige, eftersom skogsbruksvärdena där är mycket höga. Skogsbruksvärdena och därmed uttaget av skogsvårdsavgift är inte direkt relaterade till den aktuella avverkningsmöjligheten. Det kan därför uppkomma situationer där uttaget av skogsvårdsavgift, med den omfattning det nu fått, ger helt orimliga konsekvenser. Sådana fall kan speciellt förekomma där en skogsägare nyligen köpt en fastighet och finansierat en väsentlig del av köpet genom stora engångsuttag och därmed uttömt de närmaste årens penninggivande uttag. Andra sådana fall kan vara fastigheter som har en mycket stor andel av skogsmarken bevuxen med välgallrade och välskötta ungskogar. I sådana fall kan skogsbruksvärdet vara mycket högt men avverkningsmöjligheterna små. I båda de här relaterade fallen förekommer det situationer där ett uttag av skogsvårdsavgift om 8 co betyder att hälften till en tredjedel av nettot från den möjliga årliga avverkningen går åt för att betala skogsvårdsavgiften. Nettot är då beräknat före kapitalkostnader och före skogsvårdskostnader. Genom riksdagens beslut med anledning av proposition 1983/84:40 har skogsvårdsavgiften också alltmer fått karaktären av punktskatt på skogsbruket. Där släpptes principen att skogsvårdsavgiften endast får användas för bidrag som är tillgängliga för alla skogsägare genom att skogsvårdsavgiftsmedel enligt detta riksdagsbeslut används för att finansiera alla åtgärder för skogsbruket i det inre stödområdet. Skogsvårdsavgiften har använts som piska för ökade skogsuttag. Ses det nu beslutade uttaget i kombination med andra pålagor, som den ökade förmögenhetsskatten, har uttaget nu passerat rimlighetens gräns. En exakt fördelning på budgetår av skogsvårdsavgiftsmedlens användning är svår att göra främst beroende på att beslutsår och utbetalningsår inte stämmer överens. En ungefärlig fördelning går däremot att göra. Denna visar att endast ca 25 milj.kr. av de inkomna medlen går till sådana ändamål som kan vara till nytta för skogsbruket som sådant. Det är anslaget till forskning och fröplantage. Ca 15 milj.kr. går till ändamål som kan anses vara tveksamma i förhållande till 1979 års principbeslut om användningen. Det är anslag till skogsvårdsstyrelserna och anslag för markköp för naturvård. Resterande medel används för olika skogliga bidrag. Denna summa uppgick till drygt 200 milj.kr. för budgetåret 1982 85. Höjningen motsvaras inte av att bidragen höjs i motsvarande mån utan beror på att vissa bidrag av regionalpolitisk karaktär som tidigare finansierats av budgetmedel nu finansieras med skogsvårdsavgiftsmedel. Skogsvårdsavgiften har som synes i huvudsak blivit en form för transferering av medel mellan skogsägare. En inte oväsentlig del av medlen går också åt för den omfattande byråkrati som är nödvändig för medlens fördelning. Skogsbruket totalt sett är inte betjänt av denna transfereringsekonomi. Om den enskilde skogsägaren tjänar eller förlorar på detta system beror givetvis främst på hans skogstillstånd men också på var i landet hans fastighet är belägen. Om man bortser från bidragen för särskilda åtgärder inom stödområdet, där förhållandena är annorlunda, utgår bidrag i huvudsak till eftersatta åtgärder eller till fastigheter med ett dåligt skogstillstånd. Det är alltså i första hand skogsägare som inte skött sitt skogsbruk som kan komma i åtnjutande av bidragen. Den som ligger väl framme med skogsvårdsåtgärder har mycket små möjligheter att få bidrag. Samtidigt får den som har skött sin skog på ett bra sätt betala högre skogsvårdsavgift, eftersom han har ett högt skogsbruksvärde. I proposition 1982/83:145 anförde jordbruksministern att utgångspunkten är att skogsbruket i princip skall vara självfinansierat. Riksdagen hade inget att erinra mot detta uttalande. I detta borde då också ligga att skogsbruket inte skall svara för andra kostnader än andra näringar gör och att ekonomiska resurser inte skall överföras mellan olika skogsägare eller mellan olika kategorier av skogsägare via statskassan. Där skogsbruket behöver stöd av regionalpolitiska skäl, skall detta finansieras av budgetmedel som annat regionalpolitiskt stöd och inte belasta skogsägarkollektivet i andra delar av landet. Anslagen för det regionalpolitiska stödet till skogsbruket förutsätts därför utgå i förhållande till behovet och i sin helhet finansieras av budgetmedel. Så som det skogliga bidragssystemet nu visar sig fungera är det bättre för skogsbruket att skogsvårdsavgiften och samtliga bidragsformer, med undantag av sådana som är av regionalpolitisk karaktär, avvecklas. Det är regionalpolitiskt motiverade skogsvårdsbidrag och bidrag till skogsvägar som skall finansieras av budgetmedel. Anslaget till skogsvägar anses täcka den del av bilskatten som anknyter till körningar på skogsbilvägar som inte får underhållsbidrag. Vissa mindre anslag — ca 25 milj.kr. — finansierar för skogsbruket gemensamma angelägenheter med skogsvårdsavgiftsmedel. När skogsvårdsavgiften tas bort kan näringen själv svara för finansieringen genom avtal med staten. I reservation 4 yrkas en återgång till de regler för avsättning till skogskonto som gällde vid 1983 års taxering. Dessa regler innebär inte någon skattelättnad för skogsägarna. De ger emellertid möjlighet för skogsägarna att planera avverkningarna så, att virket kommer fram i tillräcklig omfattning när det finns efterfrågan. Detta är inte minst från samhällsekonomisk synpunkt riktigt. Det kan också vara lämpligt att göra större uttag vissa år och mer av röjning och gallring andra år. Såväl samhällsekonomiskt som från skogsvårdssynpunkt är således denna ändring av avsättningsreglerna för skogskonton fördelaktig. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4.

Fru talman! De ärenden som tas upp i det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar kan ses som den formella uppföljningen av och en konsekvens av de uppfattningar som kom till uttryck i den debatt som hölls i kammaren under gårdagskvällen med fortsättning i dag på morgonen. Egentligen skulle det inte behöva föras någon ytterligare debatt i dag, eftersom den riskerar att bli en upprepning av den tidigare. Beslutet är, såvitt jag förstår, också helt givet. Socialdemokraterna kommer naturligtvis att följa upp det beslut som fattades här för några timmar sedan. Några ord vill jag nog ändå säga, först om skogsvårdsavgiften. När jag i går kväll satt här och lyssnade kunde jag konstatera en ganska rejäl spännvidd då det gäller partiernas uppfattning i denna fråga. Å ena sidan har vi socialdemokraterna, som står bakom höjningen till 84o. Å andra sidan vill centern avskaffa avgiften. Men det var inte bara om avgiftsnivån som åsikterna gick isär. Även då det gäller insatsernas karaktär och redovisningen av kostnaderna för dessa tycks det föreligga en betydande oenighet. Centern vill tydligen avskaffa stödet för vissa av kostnaderna för de åtgärder som är motiv för skogsvårdsavgiften. Socialdemokraterna vill uppenbarligen öka regleringarna på området. Detta har kommit till uttryck tidigare. Med dessa förhållanden i minnet tycker jag att folkpartiets linje förefaller vara klart motiverad. Någon höjning av skogsvårdsavgiften bör inte genomföras, utan ett uttag på 5 to bör bibehållas tills man vunnit bättre klarhet i, och enighet om, vilka åtgärder som skogsvårdsavgiften skall betala. Åtminstone bör redovisningen av åtgärder och kostnader vara klar, så att man i fortsättningen vet vad man är oense om. Under tiden bör avgiften absolut inte höjas som nu skett. Den utgör, som tidigare har framhållits, en betungande pålaga på skogsbruket. Ett uttag på S9oo torde också mer än väl täcka de åtgärder som utförs. Jag vet inte om folkpartiet kan ställa sig bakom centerns förslag att helt slopa avgiften. Det torde naturligtvis föreligga vissa uppgifter som det är befogat att skogsbruket svarar för ekonomiskt. Jag yrkar i vart fall, fru talman, bifall till reservation 3. Jag vill också tillägga att vi från folkpartiets sida menar att skogsbruket skall beskattas enligt samma principer som gäller för annan näringsverksamhet. Tvångsåtgärder och därmed följande beskattning skall inte förekomma. Regionalpolitiska inslag i skogspolitiken skall betalas över budgeten och inte genom speciell uttaxering gällande enbart skogsägare. Den andra frågan, möjligheterna att göra avsättning till skogskonto, har såväl Bo Lundgren som Ingemar Hallenius behandlat ganska utförligt här från talarstolen. Jag kan därför, med ett instämmande i vad som sagts, nöja mig med att yrka bifall till den trepartireservation som finns i betänkandet. Jag vill dock passa på tillfället att å folkpartiets vägnar göra den deklarationen att vi anser att marknadsekonomin skall råda även inom skogsnäringen. Avverkningar och förnyelseåtgärder skall inte regleras fram. Skattepolitiken spelar en helt avgörande roll då det gäller att upprätthålla dessa principer.

Fru talman! Svensk skogspolitik är ett kontroversiellt ämne. De politiska motsättningarna när det gäller förutsättningarna för skogsnäringen och skogsindustrin är milt uttryckt betydande. Därom vittnar bl.a. skatteutskottets betänkande 1983/84:27, som vi nu behandlar. På en punkt är vi emellertid rörande överens, och det gäller vikten av att svensk skogsindustri får sitt behov av råvara tillgodosett. Flaskhalsproblem på detta område leder obönhörligen till minskade exportintäkter, försämrad handelsbalans och onödiga industrinedläggelser. Det fick vi bittert erfara under slutet av 1970-talet och de två första åren på 1980-talet. När det däremot gäller frågan om hur vi skall få fram råvaran till sågverk och massafabriker skiljer sig våra uppfattningar igen. Vi socialdemokrater anser att skogsindustrins råvarubehov bäst tryggas genom en kombination av ekonomiska stimulanser och mera tvingande åtgärder. Och här kommer skogskontona och skogsvårdsavgiften in i bilden. De kan åtminstone till en del sägas fylla dessa funktioner. Skogsvårdsavgiften diskuterade vi i denna kammare så sent som den 14 december 1983 — alltså för något mer än tre månader sedan. Det finns därför ingen anledning att ännu en gång uppta kammarens tid med några längre utläggningar om denna avgift. Låt mig bara få konstatera, att beslutet den 14 december innebar en höjning av skogsvårdsavgiften till 8£o av det taxerade skogsbruksvärdet fr.o.m. 1986 års taxering. I pengar rör det sig om ca 450 milj.kr. per år. Meningen är att dessa pengar i sin helhet skall gå tillbaka till skogsägarna. I proposition 1978/79:110, som föregick 1979 års skogspolitiska beslut, framhölls nämligen att skogsvårdsavgiften skulle användas till åtgärder som är till nytta för skogsbruket som sådant, eller så att alla skogsbrukare kan få del av dem. Som exempel på sådana åtgärder nämndes forskningsoch utvecklingsarbete, information, utredningsarbete, översiktliga skogsinventeringar samt bidrag som är tillgängliga för alla skogsägare. Då inställer sig frågan: Hur stor skall skogsvårdsavgiften vara för att fullt ut täcka dessa samhälleliga åtaganden? Den frågan är svår att besvara, bl.a. därför att det rent budgettekniskt är svårt att få fram en exakt redovisning av hur skogsvårdsavgiften används. Detta förhållande avspeglar sig också i en betydande oenighet om hur stor avgiften skall vara — även om oenigheten i första hand hänför sig till olika politiska ambitioner när det gäller att gynna skogsägarna. Oenigheten om avgiftens storlek har spritt sig djupt in i de borgerliga leden. Det finns i dag lika många uppfattningar som det finns borgerliga partier. Centerpartiet har dessutom lyckats med konststycket att radikalt ändra uppfattning på de senaste tre månaderna — från 5 co till O Zoo. Vi socialdemokrater anser att skogsvårdsavgiften skall vara 8 Joo. Det ger en, enligt vår uppfattning, god balans för samhällets inkomster och utgifter för olika skogsvårdande åtgärder. En lägre promillesats skulle innebära att andra skattebetalare får vara med och betala dessa åtgärder. Det har hävdats — i debatten här i dag av bl.a. Bo Lundgren och Ingemar Hallenius — att denna avgiftsnivå skulle innebära en stor pålaga för skogsägarna. Ingenting kan vara felaktigare. Meningen är ju, som tidigare nämnts, att influtna medel skall gå tillbaka till skogsägarna. Dessutom är skogsvårdsavgiften avdragsgill i deklarationen. Här kan jag passa på tillfället att lämna ett svar till Bo Lundgren, som av någon anledning visar en särskilt stor omsorg om skogsägarna i Kronobergs län. Bo Lundgren frågar mig om skogsägarna i Kronobergs län kan klara av ett antal, som han säger, ekonomiska belastningar. Svaret blir ett obetingat ja, bl.a. därför att, som jag sade tidigare, skogsvårdsavgiften ju är avdragsgill. Bo Lundgren nämner bl.a. räntan för dem som har lån på sina fastigheter. Det varierar som bekant från skogsägare till skogsägare — de som har stora lån har naturligtvis också höga räntor att betala. Men det var faktiskt borgerliga regeringar som såg till att räntan växte i en sådan utsträckning att den kan ha blivit en belastning för vissa skogsbrukare. När det slutligen gäller reglerna för skogskonto, kan man med fog påstå att det rör sig om något av en främmande fågel i det svenska skattesystemet. Normalt skall ju en inkomst tas upp till beskattning det år den infaller eller blivit en säker fordran. Inkomst som intjänats under flera år men blivit tillgänglig under endast ett år kan dock bli föremål för en förmånligare beskattning genom reglerna för s.k. ackumulerad inkomst. Det innebär att statsskatten fördelas jämnt på ett visst antal år. Skogskontot fördelar skatten mellan åren på ett ännu förmånligare sätt, eftersom pengarna kan tas ut vilket år som helst under en tioårsperiod. Enligt nuvarande bestämmelser kan en skogsägare sätta in 60 96 av likviden för såld avverkningsrätt och 40 96 av likviden för sålda skogsprodukter på ett skogskonto på valfri bank. Vi socialdemokrater anser att de procentsatserna tämligen väl överensstämmer med skogskontots ursprungliga syfte, nämligen att jämnt över åren fördela inkomsterna från etappvisa avverkningar. De borgerliga partierna är emellertid inte nöjda med detta. De föreslår att procentsatserna skall vara 100 90 för avverkningsrätt och 75 96 för leveransvirke. Detta är ett orimligt förslag, som innebär en klar skattelindring för skogsägarna. Då det gäller försäljning av avverkningsrätter skulle man enligt det här förslaget få sätta in hela försäljningslikviden, trots att man har avdragsgilla kostnader av olika slag, t.ex. stämplingskostnader. Då det gäller leveransvirke blir missförhållandena ännu värre. Där får 75 96 av likviden sättas in på skogskontot, men avverkningsoch drivningskostnader, som är avdragsgilla, uppgår i genomsnitt till mycket mer än de kvarvarande 25 procenten. Det innebär realiter att en skogsägare på skogskonto kan sätta in andra inkomster från samma förvärvskälla, och det var verkligen inte meningen med skogskontot när det en gång kom till. Fru talman! Jag skall slutligen be att få yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Jag underströk i mitt inledningsanförande att skogsägarna inte skall betala regionalpolitiska åtgärder. Regeringen hade för ett tag sedan ett liknande förslag när det gällde jordbruket, men fick bakläxa den gången. Samma sak bör gälla här: de regionalpolitiska åtgärderna skall inte belasta skogsägarna. Sedan är det ju möjligt för skogsnäringen gemensamt att teckna avtal med staten för att få de åtgärder vidtagna som man är överens om. Då ligger bedömningen helt och hållet hos skogsägarna och deras organisationer om vilka tjänster man vill ha. Fördelen är att man då slipper byråkrati. Lars Hedfors sade i sitt anförande att uppgifterna om att skogsvårdsavgiften slår hårt är felaktiga. Han menade att skogsägarna får tillbaka de här pengarna. Det är emellertid, som jag sade tidigare, inte samma skogsägare som får tillbaka pengarna. Jag skulle kunna ge ett par exempel som mycket väl belyser detta, men tiden medger inte att jag går igenom dem. Exemplen gäller gårdar där man har gjort stora avverkningar i samband med gårdsköpet. De gäller också orter där man drabbats av stormfällningar. Inte minst i Skaraborgs län hade vi i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet några sådana områden. Där finns i dag mycket bra ungskogar. Men man har ingen möjlighet att avverka annat än genom gallring. Det får ju då till följd att skogsvårdsavgiften slår mycket hårt. När det gäller avsättning till skogskonto sade Lars Hedfors att inkomsten normalt skall beskattas det år den tjänas in. Samtidigt betonade han att det är viktigt att virket kommer fram. Skogskontot ger då en möjlighet för skogsägaren att avverka vid den tid då priserna är fördelaktiga. Det är också då som samhället vill få fram mycket virke. Det viktigaste med skogskontot är just detta att det ger möjligheter till avverkning när det både för den enskilde skogsägaren och för samhället är gynnsammast.
Fru talman! Svensk skogsindustri skall ha sin råvara, sade Lars Hedfors. Ja, det är vi alla överens om. Jag skulle också våga påstå att den får det i dag, när vi har uppnått en rimlig prisnivå. Jag sade tidigare att skattepolitiken spelar in här och har en mycket stor betydelse. Det är därför väsentligt att vi inte vidtar sådana här åtgärder. Vi är inte överens om medlen, sade Lars Hedfors. Nej, det är vi inte. Jag tyckte att det kom fram ganska tydligt under fjolåret, när regeringen lade fram ett förslag som ledde till att landets jordbruksminister fick alla skogsägare på halsen. Det förslaget drogs dess bättre tillbaka, och det tror jag var bra. De båda tidigare talarna sade att skogsvårdsavgiften i sin helhet skall gå tillbaka till skogsägarna. Jag tycker också att de klargjorde att så inte sker f.n. Vad gäller önskemålet att inkomster skall beskattas det år de uppkommer vill jag framhålla följande. Inom skogsbruket har man onekligen det problemet att skogen växer under ganska många år, medan den inkomst för vilken man under många år har haft kostnader skall beskattas på en gång. Då blir det faktiskt ganska svårt att få det hela att gå ihop. Det blir också svårt att konstruera ett skattesystem där hänsyn tas till detta. Lars Hedfors sade att redovisningen av kostnaderna för åtgärderna på det här området är osäker. Jag sade i mitt inledningsanförande att det är just det som gör att vi inte bör höja skogsvårdsavgiften nu.

Om man lägger på avgifter och sedan höjder dem på det här sättet får det effekter — det ligger i sakens natur. Man skapar en reglering inom näringen som får olyckliga följder. Slutligen bara några ord om räntan. Den borgerliga regeringen såg till att räntan bara växte, sade Lars Hedfors. Alla borgerliga regeringar höll räntan på den absolut lägsta nivå som var möjlig med hänsyn till vår omvärld.
Fru talman! Bo Lundgren sade ungefär att vi socialdemokrater skulle vara förespråkare av tvång och åter tvång. Men då har han verkligen varit en mycket dålig lyssnare, eftersom jag också har sagt att vi måste använda oss av stimulanser. Men vi kan ganska klart konstatera att historien tydligt visar att det inte räcker med bara stimulanser. Om vi ser på hur förhållandena var i slutet på 1970-talet och i början på 1980-talet — då det var mycket förmånligt att sätta in pengar på skogskonton, då man hade en låg skogsvårdsavgift, och då man också hade möjligheter till någonting som kallades extra avdrag — visar det sig att avverkningsnivån då låg mycket långt under den möjliga avverkningsnivån. Avverkningarna kunde ligga ända ned till 15 miljoner skogskubikmeter lägre än den möjliga avverkningsnivån. Det visar klart och tydligt att det inte räcker med bara stimulanser. Bo Lundgren talade om omfördelning mellan skogsägarna. Vi kan inte kräva och begära att skogsägarna skall få tillbaka lika mycket av skogsvårdsavgiften som de betalar in. Det är inte heller meningen med skogsvårdsavgiften. Den skall för det första stimulera till en aktiv och riktig skogsvård. För det andra skall den stimulera till ökade avverkningar när det behövs. Slutligen: Bo Lundgren talade om de pålagor som drabbar skogsbrukarna i Kronobergs län och frågade om de verkligen kan bära ett avkastningskrav på 5-6 Yo. Jag är inte säker på att det krävs en avkastning på 5-6 96 för att täcka dessa s.k. pålagor. Vi skall också ha klart för oss att det finns mycket stora möjligheter att göra avdrag på de inkomster som man har från skogsbruket, vilket gör att inkomsterna kanske blir litet mer värda. Ingemar Hallenius påstår, både i sitt första anförande och i sin replik, att det handlar om en omfördelning av pengar från de skogsägare som sköter sig till dem som inte sköter sig. Jag förstår inte riktigt det resonemanget. De som sköter sig gör det naturligtvis i kraft av det arbete som de har lagt ned i skogen. Men de gör det också i kraft av de bidrag som de en gång i tiden har fått — de har alltså redan fått bidrag för skötseln av sin skog och fått hjälp av dessa. Man kan däremot inte räkna med att bidrag skall utgå med lika mycket år från år. Kjell Johansson försökte bortförklara den borgerliga oenigheten. Men förutom det förhållandet att vissa budgettekniska skäl, som jag har varit inne på, ligger bakom oenigheten om skogsvårdsavgiften vill jag också peka på att den är ett resultat av att ni borgerliga till varje pris och alla till buds stående medel skall bjuda över varandra för att fria till skogsägarna.

Fru talman! Jag konstaterar att Lars Hedfors inte har svarat på min fråga om varför skogsägarna skall stå för regionalpolitiska kostnader —ingen annan näring gör ju det. Lars Hedfors sade att skogsvårdsavgiften skall stimulera till aktiv skogsvård. Därmed gav han också besked om att det är de skogsägare som inte bedriver aktiv skogsvård som bidragen skall gå till, medan alla de som under en lång följd av år bedrivit aktiv skogsvård inte har någon möjlighet att få bidrag. Jag vill också understryka, att om man tar bort skogsvårdsavgiften, har man inom skogsnäringen möjlighet att gemensamt satsa de pengar som man anser det är riktigt att satsa.
Fru talman! Lars Hedfors sade att vi försöker bjuda över. Jag vill bestämt bestrida att vi från folkpartiets sida försöker göra detta. Vi har hävdat — och jag tycker att det finns stöd för detta i Lars Hedfors uttalande, att det är en dålig redovisning på det här området — att det uttag på So som tidigare gällde, räcker för de åtgärder som behöver sättas in. Därmed tycker jag att jag kan säga att vi inte på något sätt har försökt bjuda över. Det finns åtgärder, sade jag också, som bör belasta skogsägarna som kollektiv — dock icke det regionalpolitiska stödet. Skogsbruket kräver speciella åtgärder på beskattningens område. Lars Hedfors sade att bidragen inte skall utgå lika för varje år. Jag tror emellertid att det, om man väljer kombinationen höga avgifter och bidrag samt differentiering år från år, finns en betydande risk för att det blir en dålig skogsvård här i landet. Precis på samma sätt som skett inom industrin när det gäller investeringsbidragen kommer man då att spekulera i bidragsnivån. Detta kommer att innebära att vissa åtgärder en del år inte vidtas, utan man spekulerar med hänsyn till detta bidrag och skjuter upp åtgärderna. Jag tycker att det är en dålig politik. Det är bättre att se till att man får en marknadsekonomi på skogsområdet.
Fru talman! När man lyssnar till herrar Lundgren, Hallenius och Johansson kan man få intrycket att de svenska skogsägarna skulle vara en grupp som är hårt drabbad av avgifter och som lever under knapphetens kalla stjärna. Jag tror inte att det är på det viset, och jag har faktiskt roat mig med att studera riksskatteverkets deklarationsanvisningar för skogsägare och jordbrukare. Där kan man få fram mycket intressanta uppgifter om hur det egentligen är ställt med möjligheterna för skogsägarna att med god avkastning bedriva sitt skogsbruk. Det finns möjligheter att få speciella skogsavdrag med 50 90 på avverkningsrätt och 3096 på leveransvirke direkt när man gör avverkningar. Avdraget kant.o.m. vara högre, om man har förvärvat marken i rationaliseringssyfte. Vidare finns det möjligheter att göra avdrag för reparation och underhåll på markanläggningar. Möjligheter finns också att göra avdrag för planteringar m.m. och för skogsvårdsavgifter. Det finns även mycket gynnsamma avskrivningsvillkor när det gäller markanläggningar av olika slag. Man har möjlighet att skattefritt sätta in pengar på skogskonto eller på skogsskadekonto, om det skulle visa sig att det varit någon skada på skogen. Möjligheter finns också att göra särskilda s.k. investeringsavdrag — precis på samma villkor som andra företagare i landet. Det är kanske inte mycket att säga om de här möjligheterna var för sig. Men tillsammans får de faktiskt den effekten, att en skogsägare — genom att använda sig av bestämmelserna — slipper betala skatt under mycket, mycket långa perioder. Det är alltså inte så oförmånligt att vara skogsägare som man vill göra gällande. Härtill kommer möjligheter att få bidrag av olika slag när det gäller plantering, röjning, dikning osv. I rättvisans namn vill jag säga att detta skall betalas genom skogsvårdsavgiften. Men möjligheterna finns alltså, och det samlade intrycket av allt detta blir att skogsägarna trots allt är en av samhället rätt så omhuldad grupp.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Alla de åtgärder på skattepolitikens område som Lars Hedfors räknade upp har tillkommit på grund av skogsnäringens speciella situation.
Fru talman! Skatteutskottets betänkande 27 behandlar skogsvårdsavgifter Torsdagen den och skogskonton. Lars Hedfors förde in hela skogsbeskattningen. Jag skall 29 mars 1984 inte gå in på den nu, eftersom Bo Lundgren har redogjort för hur det förhåller sig. Jag fäste mig dock vid ett uttalande, nämligen att det finns gynnsamma regler för de skogsägare som exempelvis drabbas av skadeangrepp. Det är väl ingen tvekan om att skogsägare som drabbas av sådana angrepp under alla förhållanden lider stora förluster.
Fru talman! För tydlighetens skull vill jag understryka det jag tidigare sade: Var för sig kan dessa åtgärder mycket väl motiveras, men tillsammans ger de en effekt som innebär att skogsägarna under lång tid slipper betala skatt över huvud taget.

Herr talman! Sonja Rembo har i en interpellation frågat justitieministern vilka åtgärder justitieministern avser vidta för att förhindra att kommuner i samband med upphandling — i strid mot den kommunala upphandlingsförordningen, medbestämmandelagen och konkurrenslagen — ställer krav på att företag skall ha tecknat kollektivavtal eller arbetsmarknadsförsäkringar för att komma i fråga som leverantörer. Kraven sägs ha baserats på kollektivavtal mellan den kommunala arbetsgivaren och arbetsmarknadens parter. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Inledningsvis vill jag påpeka att det inte finns någon förordning som reglerar den kommunala upphandlingen. Upphandlingsförordningen gäller enbart för statens upphandlingar. Kommunförbundet utfärdar dock rekommendationer till kommunerna, med i stort sett samma innehåll som förordningen, i form av ett normalreglemente för kommunal upphandling. Det ankommer på kommunerna att själva bestämma om man vill anta dessa rekommendationer eller inte. Statsmakterna utövar alltså ingen direkt styrning av den kommunala upphandlingen. Detta ligger väl i linje med den kommunala självstyrelsen och de allmänna strävandena att minska den statliga detaljregleringen av kommunernas verksamhet. När det gäller frågan om kommunerna kan kräva att företag skall ha tecknat kollektivavtal eller arbetsmarknadsförsäkringar för att komma i fråga som leverantörer vill jag hänvisa till ett fall som har prövats av regeringsrätten år 1977. I det fallet hade en kommun beslutat att anlita endast sådana företag som tecknat sedvanliga avtal med arbetsmarknadens parter. Den som anfört besvär mot kommunens beslut ansåg att detta stred mot rådande näringsfrihet och konkurrensbegränsningslagstiftning. Regeringsrätten fann dock att beslutet inte stred mot lagen om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet eller mot annan författning om näringsfrihet. Regeringsrätten anförde vidare att, med hänsyn till de särskilda rättsverkningar i form av bl.a. fredsplikt som är knutna till de sedvanliga avtalen mellan arbetsmarknadens parter, fick det anses som ett kommunens intresse att företag som utför arbeten för kommunens räkning tecknat sådana avtal. Näringsfrihetsombudsmannen prövade år 1982 ett fall av samma art. Man konstaterade därvid att kommunens beslut i och för sig leder till en begränsning av antalet företag som får delta i en upphandling. Detta behöver dock inte innebära att konkurrensen, från köparsynpunkt sett, blir otillfredsställande. Däremot kan näringsutövningen försvåras för de företag som inte får möjlighet att konkurrera om uppdrag från större beställare. Med beaktande av syftet med kravet på kollektivavtal och med det undantag för arbetsmarknadsförhållanden som stadgas i konkurrensbegränsningslagen, kunde dock enligt näringsfrihetsombudsmannen någon sådan från allmän synpunkt skadlig verkan som avses i lagen inte anses föreligga. Jag vill här tillägga att frågan huruvida konkurrenslagen omfattar situationer av det slag som åsyftas i interpellationen är beroende av om kommunen i det enskilda fallet handlar som näringsidkare. I så fall återstår det att pröva om undantaget i 41 § konkurrenslagen är tillämpligt. Enligt det undantaget tillämpas lagen inte på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare angående arbetslön eller andra arbetsvillkor. Det ankommer dock på näringsfrihetsombudsmannen och marknadsdomstolen att pröva frågor om tillämpning av konkurrenslagen. Den bärande principen i upphandlingsförordningen och för upphandlingen i de kommuner som tillämpar motsvarande kommunala bestämmelser är kravet på affärsmässighet och objektivitet. Att man försäkrar sig om att en leverantör har ett sådant förhållande till sina anställda att leveranserna eller det arbete som skall utföras inte riskerar att utebli eller störas behöver inte stå i strid mot detta grundläggande krav. Många gånger kan det tvärtom vara så, att den offentliga arbetsgivarens intresse av säkra leveranser sammanfaller med arbetstagarorganisationernas önskemål om tillfredsställande avtalsvillkor. Beträffande frågan om förfarandet strider mot medbestämmandelagen vill jag erinra om att vi i vårt land inom ganska vida ramar har avtalsfrihet. I linje med detta ligger att medbestämmandelagen inte lägger hinder i vägen för kollektivavtal om samverkansformer och förutsättningar vid entreprenader eller annan upphandling. Mot bakgrund av att rättspraxis på området är klar och att kollektivavtal inte behöver vara till nackdel för kommunernas upphandling ser jag inga skäl att ändra nuvarande regler.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är ett upplysande svar. Det illustrerar hur det korporativa samhället fungerar. Bakgrunden till min interpellation är ett brev som en kommun skickat ut till sina leverantörer, där dessa meddelas att de för att i fortsättningen komma i fråga som leverantörer skall ha tecknat kollektivavtal eller arbetsmarknadsförsäkringar. Som framgår av finansministerns svar är detta inte någon enstaka företeelse. I sådana här fall går det till så att de fackliga organisationerna i en kommun kräver att kommunen inte skall anlita företag som saknar kollektivavtal. Även om kommunen så skulle vilja, motsätter man sig inte detta, eftersom man mycket väl vet att facket i så fall begagnar sig av vetorätten i medbestämmandelagen. NO konstaterar att förfarandet innebär konkurrensbegränsning, men hänvisar till att konkurrenslagen inte omfattar överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om arbetslön och andra arbetsvillkor. Härav drar NO slutsatsen att någon skadlig verkan inte kan anses föreligga. Regeringsrätten anser att förfarandet inte står i strid med lag eller annan författning om näringsfrihet. Regeringen har ingenting att säga utan anser att allt är i sin ordning. Så blir det i ett samhälle där den politiska och den fackliga makten går hand i hand, där korporationernas intressen väger tyngre än den enskildes frihet och rätt. Herr talman! Först vill jag konstatera att båda de fall finansministern hänvisar till undantar företag som inte har några anställda, vilket är ett viktigt förbehåll. Vad regeringsrätten anför om fredspliktsreglerna kan därför äga en viss, om än begränsad giltighet. Då det är fråga om enmansföretag eller företag som endast har familjemedlemmar anställda, är det tveksamt om detta argument bär. Regeringsrätten tar endast upp en fråga som avser anlitande av entreprenör, inte leverantör av varor. Jag anser det också anmärkningsvärt om det undantag som konkurrenslagen gör för överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om arbetslön och andra arbetsvillkor verkligen kan tolkas som att en utomstående part kan ställa krav på de relationer som skall råda mellan arbetsgivare och arbetstagare i ett enskilt företag. Skall det tolkas som att parterna har rätt att träffa vilka avtal de vill, bara de gör det på andras villkor? Det skulle således vara en kommun obetaget att t.ex. besluta att leverantörer som har kollektivavtal innehållande organisationsklausul inte skall anlitas. Är det också finansministerns tolkning? Och hur är det då egentligen ställt med den avtalsfrihet som finansministern talar om? Kravet på arbetsmarknadsförsäkring har, såvitt jag har kunnat utröna, inte varit föremål för rättslig prövning över huvud taget. Det finns andra försäkringar som exempelvis Köpmannaförbundet erbjuder sina medlemsföretag, men som ur facklig synpunkt uppenbarligen inte anses godtagbara. Rättsläget är således inte alls så klart som finansministern vill göra gällande. Nu är ju det här förfarandet inte begränsat till kommunal upphandling. Det är väl känt att vetorätten i medbestämmandelagen har fått en mycket vidsträckt tillämpning på såväl den offenliga som den privata sektorn. Vetorätten tillkom ursprungligen i syfte att komma till rätta med anlitandet av s.k. grå arbetskraft och avser av den anledningen endast entreprenader. I praktisk tillämpning har vetoreglerna emellertid kommit att omfatta alla former av upphandling. Lagrådets uttryckliga uppfattning att vetoreglerna endast avser parternas avtalsområde har uppenbarligen helt fallit i glömska. Den som har praktisk erfarenhet från näringslivet vet också att fackliga organisationer i mycket stor utsträckning, med hänvisning till vetoreglerna i MBL, styr upphandlingen till företag som ur deras synpunkt kan accepteras. Detta är svårt att belägga, eftersom en enskild arbetsgivare för husfridens skull inte gärna tar strid med facket. Det blir billigare att betala ett högre pris för en vara än vad som skulle vara nödvändigt än att riskera en försämring av relationerna till facket. Det här sättet att smygvägen utestänga enskilda företag från konkurrens är särskilt otäckt, eftersom det drabbade företaget i allmänhet inte får veta orsaken till att man inte får order. Det kan inte försvara sig eller vidta motåtgärder. Då kan man säga att de kommuner som nu är aktuella är ärligare. Där får leverantörerna åtminstone klara besked. Förfarandet innebär helt klart konkurrensbegränsningar, även om NO föredrar att tala om försvårad näringsutövning. Vid ett helt genomfört samordnat agerande från facklig sida kan näringsutövningen bli så försvårad att ett företag som saknar kollektivavtal helt enkelt inte kan existera. Likaså skulle det innebära att enskilda arbetstagare som av olika skäl inte vill tillhöra en facklig organisation inte kan få något arbete. Vi har fått en av facket, vid sidan om lagarna, praktiserad etableringskontroll och förhållanden som starkt påminner om dem som rådde under skråväsendets dagar. Det är inte de stora, väletablerade på marknaden som drabbas av den fackliga bannbullan, utan de små, de nyetablerade och de som hävdar sin självständighet. Det handlar inte heller om att utestänga de oseriösa, lycksökarna och skattesmitarna. De kontrolleras på helt andra vägar. Det handlar om vanliga, skötsamma företag och anställda som inte har någon högre önskan än att sköta sitt jobb och bedriva sin verksamhet på sina egna och marknadens villkor. Det talas ofta om småföretagens betydelse. Det är de som utgör framtiden. Det är de som skall stå för förnyelse och tillväxt. Det är de som svarar för sysselsättningsökningen. Deras villkor måste förbättras i en rad avseenden. Vad regeringen uppenbarligen inte förstår är att till de krafter som driver en företagare och entreprenör hör viljan att vara självständig, att få saker och ting gjorda utan alltför mycket diskuterande. Dessa egenskaper medverkar till framgång för ett företag. Sådana företag drar ofta till sig människor som också har en önskan att vara självständiga, att få arbeta på sina egna villkor. De vill inte vara bundna till några organisationer, eftersom de då känner sig övervakade och motarbetade, känner att de fastnar i en byråkrati. De vill vara sina egna. Skall vi få en bestående förbättring av svensk ekonomi och en stabil tillväxt, är det nödvändigt att de små företagen, entreprenörerna och de enskilda människorna ges möjligheter att utvecklas och pröva nya vägar. Det får de inte, om de tvingas in i ett system som är konstruerat för de stora och väletablerade. Socialdemokratiska statsråd reser land och rike omkring och talar om frihet. Men vad de avser är endast en frihet för organisationerna, inte för de enskilda människorna. När de talar om avtalsfrihet, näringsfrihet och föreningsfrihet menar socialdemokraterna de stora organisationernas rätt att teckna avtal, att styra företagen, att kollektivansluta människor. De talar aldrig om lagfäst näringsfrihet, om rätten att slippa teckna avtal eller om friheten att stå utanför de stora organisationerna. Också finansministern ansluter sig till denna frihet för organisationerna, när han inte ser några skäl att förändra de regler som ger politiker och de stora organisationerna rätt att kräva kollektivavtal av tredje part. Han slår vakt om det korporativa samhället.

Herr talman! Som man kunde misstänka var Sonja Rembo inte så intresserad av sakfrågan, utan av att få tillfälle till och utrymme för det numera ganska traditionella moderata angreppet på fackliga organisationer. Jag tyckte dock att Sonja Rembo gick litet väl långt och gjorde litet väl äventyrliga piruetter på detta område, när hon sade att regeringsrättens utslag från 1977 är ett uttryck för vad som händer när den politiska och fackliga makten går hand i hand. Får jag påminna om att det år 1977 satt en borgerlig trepartiregering. Vad sade den regeringen? Hur reagerade den inför detta utslag? Såvitt jag vet har ingen under de sju år som förlöpt sedan dess haft någonting att säga om regeringsrättens tolkning av lagstiftningen på detta område. Lika litet som jag ansåg det vara rimligt att en borgerlig regering skulle ifrågasätta regeringsrättens bedömning, lika litet anser jag att en socialdemokratisk regering kan göra detta.

Kravet på affärsmässighet kan alltså sammanfalla med löntagarorganisationernas intresse av att ha ordnade relationer till arbetsgivarna. Det är ganska kränkande gentemot landets kommunalmän, om Sonja Rembo förutsätter att de alla har gett vika inför fackliga trakasserier eller att de är korporativister som vill beröva kommunerna deras självständighet eller skada landets företagare. Kan inte Sonja Rembo för ett ögonblick få in i sitt huvud att detta kanske inte är en alldeles oförnuftig ordning, utan att man har funnit att den har betydande praktiska fördelar? Jag vill understryka — lika kraftigt som Sonja Rembo gör — att i begreppet avtalsfrihet i vårt samhälle finns förvisso också rätten att avstå från avtal, från kollektivavtal. Det gäller både arbetstagare och arbetsgivare. Men i båda fallen blir det vissa konsekvenser — det finns ju ingen frihet som inte har konsekvenser. Skattar man den friheten högre än att ha avtal med eller att tillhöra organisationer skall man naturligtvis handla därefter. Men det kan visa sig att just själva tillhörigheten till en organisation eller avtalet med en organisation också har vissa fördelar. Det är alltså ingenting orimligt i detta. Varje individ har att välja mellan de olika sätt som finns att fungera och leva. Om viljan att vara självständig för företagare innebär att de säger nej till att ha kollektivavtal med sina anställda är det en frihet som de har all rätt att utöva. Men det kan också betyda att de går miste om vissa av de fördelar som kollektivavtal innebär. I ett samhälle med mångfald och frihet skall allt detta vara möjligt. Får jag till slut bara klargöra en sak, eftersom jag tror att Sonja Rembo rörde ihop de olika fall som här kan ha förekommit. På en punkt måste man ha klart för sig att reglerna om vetorätt i medbestämmandelagen tillkom bl.a. i syfte att komma till rätta med en växande benägenhet hos företagen att försöka kringgå lagstiftning, kollektivavtal och även förpliktelser enligt skatteoch socialförsäkringslagarna. Jag har förståelse för att arbetstagarorganisationerna i den fackliga solidaritetens intresse vill driva på utvecklingen i verksamheter på den privata sidan där ordningen i dessa avseenden är mindre tillfredsställande. Det var så att säga förutsatt i förarbetena till medbestämmandelagen att en arbetstagarorganisation skulle kunna begära att en entreprenör tecknar kollektivavtal och arbetsmarknadsförsäkringar för att tillförsäkra sina anställda de anställningsvillkor och den trygghet som följer av detta. Vad som däremot inte får förekomma är att arbetstagarorganisationerna utnyttjar vetorätten för att driva igenom sådana krav. Det strider inte bara mot medbestämmandelagens bokstav utan också mot dess anda. Skulle något sådant ha ägt rum, vill jag kraftigt understryka att det inte finns något stöd för detta i lagstiftningen. Där är det arbetsdomstolen som har att avgöra hur man skall tolka ett visst beteende i ett visst fall, men såvitt jag vet har några mål av det slaget ännu inte förts till arbetsdomstolen. Det allmänna rättsläget är emellertid på den här punkten helt klart.

Herr talman! Jag vill börja med det sista finansministern sade, nämligen att vetorätten inte får användas för annat ändamål än lagen avser. Detta är självklart, men ändå är det vad som sker — det vet vi alla. En av anledningarna till att ett litet företag inte vill teckna kollektivavtal kan vara att det får en inblandning i den här typen av frågor. Vi vet att facket agerar på detta sätt, och små företag kan inte, varje gång sådant här händer, dra ärendet inför arbetsdomstolen. Lagstiftningen är från småföretagens synpunkt oerhört opraktisk och ohanterlig. Det är därför vi moderater vill ha bort den. Det finns en lång rad legitima skäl för företagen att inte vilja teckna kollektivavtal. Jag nämnde tidigare önskan att slippa övervakning, kontroll och byråkrati och att få arbeta självständigt på sina egna villkor. Många anser att det är bättre att tala med sina anställda direkt än att gå vägen över en facklig förtroendeman, som kanske finns på åtskilliga mils avstånd från arbetsplatsen. I de fall avtalen är förbundna med organisationsklausuler är arbetsgivaren förhindrad att anställa annan personal än sådan som är kollektivansluten. Skälen till att man inte vill teckna avtal är som sagt många. Och naturligtvis hänger dessa samman också med sakfrågan, nämligen den kommunala upphandlingen. De beslut det här är fråga om ute i kommunerna är inte dikterade av praktiska fakta och realiteter, utan de är politiska beslut. Det fall som fick mig att ta upp den här frågan gäller ett företag som i 18 år har drivits utan anmärkning och som har varit leverantör till en kommun. Det är alltså ett företag som är mycket väl känt av kommunen. Plötsligt kräver kommunen kollektivavtal. Från kommunens sida kan man inte rimligen åberopa att man är osäker beträffande företaget i fråga, när man känner till det så väl. Rätten att avstå från att teckna avtal måste vi slå vakt om, säger finansministern. Jag är glad att finansministern sade detta. Jag tror nämligen att det är första gången en socialdemokratisk regeringsledamot har slagit fast det i riksdagen. Det är samtidigt riktigt som finansministern säger, att kollektivavtal och facklig anslutning har vissa fördelar. Självfallet är det så. Den som inte tecknar avtal och som inte är med i facket får givetvis ta vissa konsekvenser. Men de konsekvenserna skall vara rimliga. Man får inte ge fackliga organisationer så stor makt att konsekvenserna för den enskilde i praktiken innebär näringsförbud resp. yrkesförbud. Det är den gränsdragningen vi måste slå vakt om, finansministern.
Herr talman! Sonja Rembo säger att hon vet att de fackliga organisationerna missbrukar vetorätten. Detta skulle dessutom ske i ett mycket stort antal fall och vara närmast det normala. Det som gör att inte jag kan säga att jag vet detta är att vi inte har fått något enda sådant fall prövat av arbetsdomstolen. Nu säger Sonja Rembo att det beror på att företagen inte varje gång detta sker orkar dra saken inför arbetsdomstolen. Men om vetorätten missbrukas så ofta som Sonja Rembo påstår, varför har man inte anmält det åtminstone en enda gång? Medbestämmandelagen har ju funnits i ett betydande antal år. Varför har inte ett enda fall av det här slaget tagits upp i arbetsdomstolen, så att de missförhållanden som Sonja Rembo påstår är så spridda åtminstone hade kunnat komma under rättslig prövning? Sedan undrar jag: Hörde jag rätt — sade Sonja Rembo att moderaterna vill avskaffa medbestämmandelagen?
Herr talman! Nej, det var inte riktigt. Jag talade om entreprenadreglerna— vetorätten mot entreprenader, ingenting annat. Sådana mål har inte prövats i AD en enda gång, säger finansministern. Det är möjligt att det är så; jag har inte kontrollerat det. Jag sade också — det är mycket viktigt, och det inser man om man har erfarenheter från näringslivet — att en enskild företagare icke gärna tar strid med facket, för det får han i så fall betala dubbelt upp. Det är så svårt för en enskild företagare att ta den striden att han hellre låter facket råda. Detta förhållande föreligger — det kan bekräftas på en mängd olika håll. Jag har själv erfarenhet av det, och jag har hört många tala om det. Problemet är att vi har en lagstiftning som inte skyddar den enskilde näringsidkaren. Vi har icke den lagstadgade näringsfriheten, vi har icke rätten att stå utanför en organisation — den lagstiftning som Europadomstolen anser självklar. Man har i ett uttalande där sagt att vad de enskilda människorna i dag behöver är ett skydd mot de stora organisationerna, att den positiva föreningsrätten som en naturlig konsekvens också ger den negativa föreningsrätten; de två hör samman. Vad man bör beakta är ju — det nämnde aldrig finansministern — att vi har ett intresse av att småföretagen blomstrar, att de får rimliga arbetsvillkor. Om den frågan hade finansministern ingenting att säga. Finansministern svarar inte heller på min fråga: Hur långt kan de fackliga organisationerna gå när det gäller att reglera avtal hos en tredje part? Jag tog förbud mot organisationsklausuler som ett exempel. Skall man också acceptera sådana beslut från kommuner? Den frågan fick jag som sagt inget svar på. Det kanske jag kan få nu.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

Jag tolkar svaret så, att socialministern är väl medveten om det starka stöd som finns ute bland vanliga människor när det gäller rätten att hitta och att få alternativ på det sociala området, sett i dess helhet — på precis samma sätt som på väldigt många andra områden i ett demokratiskt samhälle där man har rätt till valfrihet. Här har socialministern ställt sig välvillig till alternativ, men för det första är det en välvillighet inom snäva ramar. För det andra tycker jag att socialministern i stort sett tassar omkring i filttofflor. Socialministern vågar inte klart säga ifrån att det är av strikta, ideologiska skäl som man drar dessa snäva gränser, utan socialministern försöker i stället motivera, på ett i många fall konstlat sätt, varför man drar dessa snäva gränser. Denna debatt är intressant. Den speglar i grunden vår människosyn och den ideologiska olikheten mellan t.ex. socialministern och mig. Vi moderater utgår ifrån att de enskilda människorna är suveräna. Vi utgår ifrån tilltron till de enskilda människorna. Socialministern och regeringen ställer kollektivet i centrum och menar att individualism är detsamma som egoism, i stället för att ta till vara det positiva som finns inom ramen för olika individers önskemål och kunnande. Vi tror att valfrihet i sig är oerhört viktig för människorna. Den är viktig socialt, psykologiskt och reellt. Och då menar vi från moderata samlingspartiets sida att det är felaktigt att dra snäva gränser för valfriheten på det socialpolitiska området. I grunden är vi som individer och människor så att säga byggda på social grund — det är den sociala delen som i princip är den viktigaste. Men när det gäller vår sociala ambition och våra sociala behov vill socialministern och regeringen dra gränser. Man drar gränser också på andra ekonomiska områden, men där är man mer välvillig. Detta tycker jag är allvarligt, och det är därför som jag har framställt den här interpellationen och velat ha den här debatten med socialministern om dessa grundläggande frågor — de är oerhört viktiga. Socialministern och inte minst statsministern har, som jag vill se det, fört denna debatt utifrån en vulgärpropaganda där man försöker misstänkliggöra inte minst moderata samlingspartiets önskemål om alternativ på det socialpolitiska området. Man har hävdat att vi moderater enbart skulle utgå ifrån att man skall skrota den offentliga sektorns vård, att man tydligen skulle skrota socialförsäkringssystemet. Man säger att det enligt moderaterna är de rika som skall ha möjlighet att få vård osv., och man hänvisar till ett amerikanskt system och tar fram avigsidorna i det systemet — som över huvud taget aldrig skulle passa in på svenska förhållanden. Jag vill, herr talman, klart slå fast att moderata samlingspartiet aldrig har presenterat ett system som skulle innebära en sådan sned förändring och försämring för enskilda, vanliga människor. Vi har lagt fram förslag som innebär förbättringar för vanliga människor, förbättringar på skilda områden. Och jag skulle vilja vädja till socialministern, regeringen och andra att, när de för denna debatt, utgå från de förslag som vi har lagt fram då det gäller alternativ inom olika vårdavsnitt på det sociala området. Utgå inte ifrån krokiga förhållanden i andra länder utan ifrån vårt eget land, vårt eget samhälle och se efter på vilket sätt vi skulle kunna förbättra förhållandena här. Jag vill sedan gå över till de olika områdena och först se på barnfamiljerna och barnomsorgen. Vi har nu fått den proposition som innebär inskränkningar i valfriheten för familjerna när det gäller alternativ i barnomsorgen. Nu säger regeringen och socialministern att man inte skall bedriva barnomsorg på affärsmässiga grunder. I det utskottsbetänkande som vi behandlade stod det att statsbidraget skulle dras in om det förelåg ett huvudsakligt vinstsyfte. Men här vet man tydligen inte riktigt vilket ord som är det rätta. När man läser propositionen är det glädjande att finna att socialministern slår fast att alternativ i ideell regi, alternativa pedagogiska former av barnomsorg, skall få statsbidrag. Men då kan man fråga sig: Varför skall det inte utgå lika högt statsbidrag som till den kommunala barnomsorgen? Det vore rimligt att socialministern, när han skriver en proposition på det här området, skapar total neutralitet åtminstone inom ramen för de alternativ som socialministern är beredd att acceptera. Vad skulle en ökad valfrihet i det här sammanhanget innebära? Jo, det skulle innebära att det är föräldrarna som bestämmer vilken barnomsorg de skall ha. Man måste utgå från föräldrarnas önskemål. Socialdemokraterna, och Socialdemokratiska kvinnoförbundet inte minst, säger att det är kommunen som har ansvaret för barnomsorgen. Vi i moderata samlingspartiet menar att det är föräldrarna som har ansvar för barnen i första hand. Således är vårt alternativ ökad valfrihet. Samma statsbidrag, som inte skulle vara styrande för familjen när det gäller val av barnomsorg, skulle för det första vara positivt för föräldrarna. För det andra skulle det vara positivt för barnen, för vi vet att barn är olika. Det vet socialministern också, och det har han slagit fast i flera sammanhang. Om det fanns skilda alternativ skulle föräldrarna kunna placera sina barn i den omsorgsform som passar bäst för barnet som sådant. Det skulle vara bra för de anställda. Det skulle vara bra för dem som nu går på förskollärarutbildning, och som är osäkra på om de skall få jobb eller inte. Alternativen skulle i sig skapa förutsättningar för flera jobb än om man envisas med att hålla fast vid den dyraste formen av barnomsorg, nämligen den kommunala. Det skulle ha positiv effekt på kostnaderna, för vi vet av erfarenhet att alternativen är billigare än den kommunala barnomsorgen. Varför skall man säga nej till alternativ när man på område efter område kan peka på positiva effekter med alternativen? Vi har inte sagt och jag säger inte att den kommunala barnomsorgen är dålig. Den är bra. Vi säger inte att den skall skrotas, den skall finnas kvar. Men det skall finnas alternativ, och vi måste nu i första hand satsa på alternativen för att ge valfrihet och för att på ett bättre sätt kunna klara familjernas behov av barnomsorg. Därför vill vi ha ett totalt neutralt statsbidragssystem. Jag skulle vilja fråga socialministern: Skulle det vara något asocialt — jag har ställt frågan tidigare — om fyra nyutbildade förskollärare slog sig samman och startade ett eget daghem som de drev i någon form och skrev ett avtal med kommunen om att följa de normer, gränser och principer som gäller som standard? Ett sådant daghem skulle, såvitt jag förstår, inte bli statsbidragsberättigat på basis av den proposition som socialministern har skrivit. Jag tycker att det är allvarligt när man inte är beredd att acceptera i varje fall försök på ett så brett område som möjligt när det gäller den viktiga barnomsorgen. Beträffande läkarna och alternativen inom sjukvården säger socialministern att han mycket väl vill slå vakt om privatpraktiserande läkare. Men varför skriver man då ett avtal med Landstingsförbundet som innebär en klar begränsning när det gäller möjligheten för privatpraktiserande läkare i framtiden? Utvecklingen har, när det gäller privatpraktiserande läkare, från 1975 till 1983 i princip varit negativ. Vi har färre privatpraktiserande läkare i dag än vi hade 1975. Varför skall man säga att man i princip accepterar det antal läkare som finns, men att man inte accepterar flera privatpraktiserande läkare? I princip accepterar vi överlåtelse till nya läkare under en kort period, men vi accepterar det inte i framtiden. Det här är, som vi ser det från moderata samlingspartiets sida, ett felaktigt resonemang. Förslaget innebär en total landstingssocialisering av de privatpraktiserande läkarna, och inte bara av de privatpraktiserande utan framför allt av de fritidspraktiserande läkare som vi har ett ökat antal av. På det området är förhållandet annorlunda. Vi hade ungefär 500 fritidspraktiserande läkare 1975 och nu är enligt uppgift antalet uppe i 2 700 stycken. Det här är ju inget fel. Patienterna kan ju tillgodogöra sig också den vård som fritidspraktiserande läkare ger. Det förslag som regeringen snart kommer att presentera är ett av de längstgående socialiseringsförslagen på sjukvårdsområdet på mycket, mycket länge, och det upprör såväl patienter och läkare som andra människor. Det är naturligt att de blir upprörda därför att förslaget innebär att det är vi politiker som i ökad utsträckning skall bestämma vilken vård människorna skall ha och vem som skall ge dem vården. Ett annat allvarligt memento i det här sammanhanget är det faktum att man frångår principen om att socialförsäkringssystemet skall följa den som är försäkrad. Här avstår socialministern och jag, Andersson, Pettersson och Lundström och i princip alla svenskar i övrigt från lön för att få trygghet genom sitt socialförsäkringssystem. Då är det också ganska naturligt att det i det systemet skall ligga något uns av valfrihet. Nu gör regeringen i stället så att den för över våra socialförsäkringspengar till landstingspolitikerna som skall bestämma i ännu större utsträckning till vilken läkare vill skall gå. Man kan fråga sig om socialministern och regeringen även på andra områden är beredda att gå lika långt. Låt mig ta ett exempel. Vi som har bilar har våra bilar försäkrade — i olika försäkringsbolag dess bättre. Men tänk nu om det vore så att något försäkringsbolag helt plötsligt bestämde att bilarna hädanefter skulle repareras endast hos den eller den bilfirman. Förutsättningen är att försäkringsbolaget tecknar avtal med bilfirman. Om några andra skall reparera bilarna, skall ett avtal tecknas mellan dessa andra reparationsfirmor och den bilfirman som redan har ett avtal med försäkringsbolaget. Var och en kan begripa hur utvecklingen skulle bli på det området. Nu är det mycket lätt att ställa sig upp och säga om ett bildspråk som detta att moderaterna jämför de sjuka med gamla bilar och liknande. Det är sådana knep som både socialdemokrater och kommunister använder sig av. Jag påvisar bara med detta exempel hur negativt det skulle vara med bristande valfrihet och konkurrens på ett mindre viktigt område än sjukvårdens. Varför skall man då inskränka alternativ och valfrihet på det viktiga sjukvårdsområdet? Varför skall inte våra socialförsäkringspengar få användas i ökad utsträckning enligt våra önskemål? Socialministern säger i sitt svar: ”Avsikten är således inte, som felaktigt har gjorts gällande, att avskaffa de privatpraktiserande läkarna.” Jag tycker det är intressant. Det är intressant inte minst därför att det är någonting som socialdemokratiska politiker ute i landsting och kommuner skall läsa. Så fort detta avtal var tecknat — eller t.o.m. innan, medan debatten pågick — gick socialdemokraterna i Jönköpings läns landsting ut och sade att de inte kommer att teckna något nytt avtal med den privata gruppläkarstation som finns i Jönköping. Och så kan man göra. Sedan kvittar det vad socialministern säger. Socialdemokratiskt styrda landsting kan behandla de nuvarande privatpraktikerna på detta sätt. Vad är det då som har hänt på sjukvårdsområdet? Se på City Akuten, se på gruppläkarstationen i Jönköping, där kostnaden per läkarbesök är 175 kr. mot den landstingskommunala vårdens kostnad på 350 kr. På område efter område, där vi har fått se alternativ har det varit positivt för den enskilde. Väldigt många säger att City Akuten har varit bra och att hemjour i olika sammanhang har varit bra. Det har ju väckt landstingen. Men nu har väckarklockan ringt så nu stänger vi av den. Nu stoppar vi alternativen, eftersom vi inte behöver dem längre. Kan man tänka sig något mer felaktigt resonemang? I ett dynamiskt samhälle måste vi ständigt ha en förnyelse och en förbättring. Det intressanta är att det även djupt inne i de socialdemokratiska leden finns krav på att inte framlägga sådana här förslag. Jag har läst det it.ex. Vår Bostad. Vidare har VD-n för Arbetarbladet mycket starkt gått ut emot ett sådant här socialiseringsförslag. Jag tror att socialministern och regeringen underskattar den allmänna opinionen i den här frågan.

Det är bara att konstatera att hela det här resonemanget är i grunden felaktigt. Hur blir det, socialministern, med möjligheten för dem som har en sämre inkomst att söka privatpraktiserande läkare, som ställs utanför försäkringssystemet? Jag tror att det kommer att bli så att vi får privatpraktiserande läkare som ställs utanför försäkringssystemet och är beredda att driva sin verksamhet på det sättet. En del av dem kommer säkerligen att klara sig. Men vilka kommer att kunna gå till dem? Inte blir det barnfamiljerna, inte blir det låginkomsttagarna, som socialministern talar om, utan det blir de som har råd att betala den läkare som står utanför socialförsäkringssystemet. Det innebär att socialdemokraterna skapar en segregering i vården, en segregering som de anklagar oss moderater för att vilja införa. När det gäller alternativen i vården vill jag som exempel bara peka på den debatt som f. n. pågår om sjuksköterskeutbildningen i Stockholms läns landsting. Man har där utbildning inom ramen för verksamheten vid Sophiahemmet, Röda korset och Ersta. Socialdemokraterna vill nu tydligen slopa sjuksköterskeutbildningen inom dessa privata eller ideellt drivna enheter. Jag skulle vilja fråga hur socialministern ser på det. Socialministern har här talat sig varm för alternativ i olika sammahang. Är socialministern positiv också till att utbildningen inom vårdsektorn kan ske inom ramen för alternativ? När det gäller tandläkarna är jag glad att socialministern säger att de inte skall ingå i systemet. Jag skall därför inte nu ta upp debatten om dem utan hänvisar till den debatt som kan komma. Vårdhemmen är också viktiga när det gäller alternativ i vården. Här är kanske framför allt mitt eget landsting, Jönköpings läns landsting, intressant. Där har vi väldigt många enskilt drivna vårdhem. Låt oss se på kostnaderna när det gäller alternativa vårdhem för lätt psykiskt sjuka! Om man skall vårda dem i sjukhusmiljö kostar det 720 kr. per dag — enligt Landstingsförbundets uppgifter 1981 —, i landstingskommunala vårdinrättningar 515 kr. per dag och i alternativen 215 kr. per dag. Det visar att alternativen även på det här området är berättigade, ja, rent av nödvändiga. psykiskt sjuka av en kyrkoherde, Pontén, i mitten av 1800-talet. Verksamheten har sedan drivits vidare. Jag skulle vilja fråga socialministern: Hur ser socialministern på just detta i denna brytningstid när det gäller den psykiatriska vården? Jag menar att alternativen skulle vara positiva på just detta område. Man skulle uppmuntra alternativen i stället för att ifrågasätta dem — de kan ge kvaliteter på olika områden. Det är samma sak med missbruksvården. Vi har där LP-stiftelsen och andra ideella organisationer som har visat sig vara effektiva. Varför skall inte de gamla få alternativ? Varför skall man inte kunna utarbeta system som ger möjlighet för de gamla att i ökad utsträckning välja framför allt enskild vård i stället för kommunala. Från moderata samlingspartiets sida har vi sagt att vi vill ha en lagstiftning som helt enkelt ger kommunerna skyldighet att låta de gamla i ökad utsträckning välja mellan olika alternativ också på vårdområdet i det sammanhanget. Herr talman! Jag vill klart understryka att vi från moderata samlingspartiets sida aldrig har sagt att den offentiga vården skall skrotas. Vi har sagt att vi i inledningsskedet i ökad utsträckning vill ha offentlig vård som komplement, och vi vill att den offentliga vården skall övergå till klara alternativ i framtiden. F.n. är den egentligen bara ett komplement. Men vi vill bygga ut komplementen till klara alternativ. Det här innebär inte att den offentliga vården kommer att skrotas.

Det här kommer inte att minska valfriheten utan att öka den. Det innebär inte, socialministern, att det blir de rika som får alternativen, utan det kommer att innebära att alla människor får alternativ. Det är på det sättet vi vill förbättra socialförsäkringssystemet — inte på det sätt Olof Palme har sagt, att man skall gå ut och skrota den sociala tryggheten. När det gäller näringslivets engagemang är det också intressant att lyssna på debatten. Nu säger socialdemokraterna att näringslivet skall syssla med att tillverka dammsugare och maskiner m.m., men man skall inte låta näringslivet gå in och engagera sig på det sociala området. Jag tycker att detta är en felsyn. Om man även från näringslivets sida är beredd att gå in och engagera sig på olika sociala områden är det positivt, därför att det ger näringslivet erfarenhet av social verksamhet. Jag tror inte att näringslivet skulle lida av det, lika litet som samhället och de enskilda skulle göra det. Herr talman! Till sist: Det är inte bara socialministern och vissa socialdemokratiska företrädare som går ut och försöker misstänkliggöra alternativen, utan även andra gör det. Svenska kommunaltjänstemannaförbundet och TURteatern skall nu tydligen resa landet runt och presentera vad alternativ privat barnomsorg skulle innebära. Detta är ju en ren nidbild av initiativ inom den sociala sektorn verkligheten, och jag tycker att det är märkligt att en tjänstemannaorganisation där det finns medlemmar från alla politiska partier kan nedlåta sig till att medverka i ett sådant sammanhang. Jag skall inte kritisera socialministern för det; jag vill bara säga detta som en randanmärkning. Socialministern säger: Vi har ju fått en katastrofal utveckling när det gäller de fritidspraktiserande läkarna. Därför måste de stoppas. Vad säger socialministern och socialdemokratiska företrädare egentligen när man talar på det sättet? Jo, då säger man att det här är en verksamhet som är så omtyckt och som så många människor frågar efter att den måste dras in och stoppas. Herr talman! Det här är verkligen att sätta sig på människornas egna önskemål. Låt mig ta ett exempel. Tänk om Electrolux, för att återgå till detta företag, helt plötsligt utvecklar en ny produkt och budgeterar för att sälja för 5 milj.kr. första året och i stället säljer för 10 milj.kr. VD-n i Electrolux ser detta och sammankallar omedelbart styrelsen och säger: Det här är ju katastrof. Vi har budgeterat för att sälja för 5 milj.kr., men helt plötsligt har vi sålt för 10 miljoner. Det här måste vi ju stoppa, eftersom vi nästa år kanske säljer för 20 milj.kr. VD-n för svensk socialpolitik, socialminister Sten Andersson, resonerar faktiskt på det sättet i den här frågan. De som söker upp fritidspraktiserande läkare, Sten Andersson, gör väl det inte av okynne, utan därför att de har ett faktiskt vårdbehov. Jag tror att vi är överens om den saken. Detta gör att de här begränsningarna är så allvarliga. Jag vill läsa ur den proposition om förändringar beträffande stödet till barnomsorgen som socialministern har skrivit: Enstaka företag eller projekt innebär inget omedelbart hot mot verksamheten. Steget därifrån till en vidgad verksamhet är dock inte långt. I en sådan situation skulle hela det system vi byggt upp inom barnomsorgen hotas. En sådan utveckling anser jag vara ytterst olycklig. Precis samma sak där, Sten Andersson. Om det vore så, att alternativen har den attraktionskraften, den styrkan, i förhållande till fortsatt utbyggnad av den kommunala barnomsorgen, innebär ju detta att alternativen är bättre för barnen och barnfamiljerna. En sådan utveckling skulle alltså vara katastrofal och måste slopas! Jag tror inte att Sten Andersson vill underkänna familjerna, föräldrarna, och säga att de inte är kapabla att själva bestämma om barnen far väl eller dåligt i den barnomsorg som föräldrarna själva har sökt. Herr talman! Till sist vill jag med ett par exempel bara karakterisera skillnaden mellan våra ideologier. Socialismen och regeringen, även i socialpolitiska sammanhang, bygger sin verksamhet utifrån en stenskulptur, som är huggen i form av ett träd och utmejslad av Karl Marx för länge, länge sedan. Trädet är en idealbild som utgår från kollektivet. Grenarna är likadana liksom också bladen. Det här trädet står likadant sommar som vinter. Det är iskallt på vintern och varmt på sommaren. Detta är ju en idealbild. Sådant skall det ju vara. Det är ju sagt inom ramen för en dogmatisk ideologi. Ställ detta som alternativ till den värdekonservatism som jag företräder och som jag menar kan karakteriseras som ett vårdträd som lever, som förändras. Vi anser att det är positivt när det förändras — när löven spricker, när blommorna och frukterna kommer och då himmlens fåglar kan bygga bo under grenarna. Vi tror att förändringen är positiv. Jag tycker att det är detta som också karakteriserar den socialpolitiska debatten, där regeringen sitter fast i ett gammalt kollektivt socialistiskt tänkande i stället för att utgå från de önskemål som de enskilda människorna har när det gäller valfrihet och alternativ.

Herr talman! Jag tycker att det finns tre starka skäl för enskilda initiativ inom den sociala sektorn. Det första är att det måste finnas utrymme för idéburen verksamhet. Den omsorg och omvårdnad som finns med utgångspunkt i en kristen eller humanitär inriktning är en ovärderlig tillgång i ett civiliserat samhälle. Det är en inställning som vi inte kan vara utan — tvärtom skall vi ta vara på den. Det andra skälet är att denna verksamhet faktiskt kan bli billigare om man tillåter enskilda projekt. Det tredje skälet är att man behöver sätta monopolverksamhet under tryck. Man måste ge utrymme för initiativ som kan ha svårt att tränga fram i de stora organisationerna. Angående den första punkten jag nämnde säger socialministern att han på intet sätt är motståndare till den typen av verksamhet. Det hade varit klädsamt med ett mera aktivt intresse för frågan än att bara säga att man inte är motståndare. I socialministerns fall stämmer säkert detta. Men vi vet att många socialdemokrater runt om i landet har en annan inställning. Göte Jonsson har redan åberopat vad som planeras i Stockholms läns landsting när det gäller de stiftelsedrivna sjukhusen och sjuksköterskeutbildningarna. Den första besparingspost man kommer på är alltså riktad mot den enskilda verksamheten inom vården. Så kan man naturligtvis tänka om man har inställningen att de enskilda initiativen inte på något sätt har ett egenvärde. Men har man som utgångspunkt att den idéburna verksamheten har ett egenvärde försöker man att bereda utrymme för den verksamheten även i besparingstider. Det andra skälet — att det faktiskt kan bli billigare — tror jag är svårt att bestrida. Jag menade inte att man kan gå i god för att alla privata eller enskilda projekt blir billigare — tvärtom måste varje sak prövas på sina egna meriter. Regeringen och socialministern har accepterat att det kan finnas skäl att ge något bättre statsbidrag till de föräldrakooperativa daghemmen. Det har suttit långt inne, men det är bra att man tar steg i den riktningen. Men fortfarande ger man inte lika stort statsbidrag. Om man tycker att det är värdefullt, också av ekonomiska skäl, att ta vara på denna inställning borde man åtminstone låta bli att diskriminera. Inom barnomsorgen förbjuder man allt som påstås drivas i affärsmässig verksamhet. Det är som om det inte vore riktigt acceptabelt att man lyckas bedriva en verksamhet ekonomiskt rationellt. Vi får senare tillfälle att diskutera den propositionen. Men jag menar att det sannolikt aldrig har utförts något mera onödigt propositionsarbete i ett departement än att förbjuda barnomsorg som bygger på enskilda initiativ. Varför inte överlämna denna prövning till kommunerna? Regeringen är ju beredd att göra så med sjukvården, nämligen att överlåta till landstingen att avgöra huruvida en privatpraktiserande läkare skall få fortsätta eller ej. Varför inte ge också primärkommunerna motsvarande ansvar? De får då på basis av gällande kvalitetskriterier avgöra om ett enskilt initiativ inom barnomsorgen uppfyller dessa kriterier. Det tredje skälet gällde att ge utrymme för initiativ som kan ha svårt att tränga fram i de stora systemen och sätta tryck på dessa. Vi har sett flera exempel på detta; det mest uppmärksammade är CityAkuten. Det är inget tvivel om att detta initiativ har påskyndat en för patienterna och allmänheten gynnsam utveckling i detta och flera andra landsting. Varför inte erkänna att man behöver den typen av säkerhetsventiler därför att det annars kan bli för tungrott att få fram nya initiativ i de stora systemen? Det är ju på det hela taget en mycket liten del av den totala vårdvolymen som är grundad på enskilda initiativ. Det är ungefär 1 96 av barnomsorgsverksamheten som bedrivs i föräldrakooperativ, och antalet privatpraktiserande läkare är t.o.m. sjunkande. De privata initiativen konkurrerar inte på något sätt med de stora bjässarna på den offentliga sidan. Till sist, herr talman, några ord om tandvården. En proposition aviseras nu, inte till februari, som det står i propositionsförteckningen, utan till hösten. Det är väl inte så, socialministern, att det drar ut på tiden därför att ni planerar anslag mot de enskilda initiativen också inom tandvården?

Herr talman! Det är viktigt, tycker jag, att man utgår från människornas önskemål och likaså från tilltron till alternativen. Socialministern understry ker på nytt att regeringen och han själv är positiva till alternativ. Är det så att alternativen medför bättre kvalitet och blir billigare, då skall man utforma alternativen och de skall finnas. Men, Sten Andersson, det går inte att säga att man förordar ett system med alternativ när man sedan lägger fram en proposition som omöjliggör eller begränsar alternativen. Den proposition beträffande alternativ barnomsorg som vi har fått och som är på fyra fem sidor och dessutom mycket dåligt underbyggd då det gäller sakmotiven omöjliggör ju alternativ som drivs, som socialministern sade, på affärsmässiga grunder — vad det nu är för grunder. Men om det visar sig att Pysslingen, för det är tydligen detta det gäller, skulle kunna drivas så att omsorgen blev av samma kvalitet som i kommunala daghem och billigare, då skulle det väl vara bra och då skulle socialministern anamma den verksamheten. Men nu omöjliggörs detta genom den proposition som socialministern har lagt fram. När det gäller vården vill jag referera till en undersökning som gjorts i Jönköpings läns landsting — för att återgå till hemtrakterna, för man känner sig ju hemma där man är hemma. Det har gjorts en undersökning bland sjukvårdspersonalen av alla kategorier. En av de frågor som ställdes lydde så här: Skulle en privatisering av sjukvården helt eller delvis göra att patienterna fick en bättre vård? Man skulle svara ja eller nej eller avstå. Det visade sig att av samtliga anställda menade 42 20 att man skulle få en bättre vård. 31 96 tog delvis eller helt avstånd. 29 96 var tveksamma. Det här visar att när vi resonerar utifrån våra premisser är vi inte isolerade från dem som arbetar inom sjukvården. Jag vill klart understryka att när vi talar om alternativ är det ingen kritik mot dem som arbetar inom sjukvården i dag. De gör ett utomordentligt fint jobb, men de skulle få ökade möjligheter om det funnes alternativ. Vi menar att man inte skall skapa konfrontation, vilket socialministern nu är på väg att göra med hela den privata läkarkåren genom sitt avtal med Landstingsförbundet. Vi skall i stället lösa problemen. För de fritidspraktiserande läkarna, som har varit positiva för patienterna, omöjliggör man att verka i framtiden, såvida inte landstingens politiker accepterar detta. Jag fick inget svar på min fråga om ett förbättrat socialförsäkringssystem i den riktning som vi vill ha, nämligen att utvidga det sociala försäkringsskyddet i stället för att inskränka det. När det gäller hgyreregeringen i Norge är det på det sättet att vi inte tar ställning med hänsyn till de förslag hgyre lägger fram. Lägger de fram tokiga förslag, är vi beredda att ta avstånd från dem också. Jag vet inte om det stämmer att det är ett likadant förslag som ni har kommit överens om här. Det är för mig ointressant. Det intressanta är vilken effekt ert förslag får i Sverige, och i Sverige får det en klart negativ effekt. I fråga om vem som utbildar läkarna och vem som skall ha resurserna är det beträffande privatpraktiserande läkare vår uppfattning att vi skall försöka öka och stimulera rekryteringen till glesområdena. Det är inte bara de områden som nämnts i detta avtal. Det finns läkarbrist i det inre Småland, där ni nu har lagt en hand över de privatpraktiserandes möjligheter. Nej, detta skall göras via stimulanser. Ge dem t.ex. högre ersättning från försäkringssystemet och inför en differentierad taxa, ge dem ökade möjligheter till forskning vid högskolor under vissa tider, ge dem stöd till att inrätta privatpraktik och möjlighet att arrendera och hyra på entreprenad, i stället för att tvinga nya läkare hit eller dit. När det gäller den läkarresurs som finns inom ramen för fritidspraktikerna, tror jag Sten Andersson håller med mig om att den som är anställd i något landsting i en tätort och bedriver en fritidspraktik och servar människorna där inte slutar sin anställning vid landstinget och flyttar till glesbygd bara därför att ni tvingar vederbörande att upphöra med sin fritidspraktik. Inte ens om Sten Andersson tar centerpartiets landstingsråd i Stockholm till hjälp stämmer argumentationen på den här punkten heller. Vi håller ju på att få ett överskott av läkare. Ta då den resursen i stället, stimulera och stöd läkarna att etablera sig i glesbygd, både inom offentlig vård och som privatpraktiserande läkare, men lägg ingen hand över deras verksamhet!
Herr talman! Om man lyssnar noga på socialministern, finner man nog belägg för den omprövning som sägs pågå inom socialdemokratin. Socialministern talar verkligen med kluven tunga. Dels säger han att om det är billigare att omhänderha barnomsorgen under enskilt huvudmannaskap och den blir lika bra, då skall detta stödjas och stimuleras. Men samtidigt förbjuder han precis den typen av verksamhet. Å ena sidan säger han om privatpraktiserande läkare att de skall få vara kvar och att det är bra att de finns, och han gör t.o.m. ett nummer av att de har blivit 20 fler från 1982 till 1983. Hela argumentationen därefter går å andra sidan ut på att visa hur dyrt det är med privatpraktiserande läkare, vilka problem det skapar inom vårdsektorn etc. Det vore nog bra, socialministern, om regeringen och socialdemokratin bestämde sig för att stå vid den ena eller den andra linjen. Den linje som jag tycker att socialministern borde verka för och upprätthålla är den som uttrycks så här i interpellationssvaret: ”— — — det är viktigt att olika former av verksamheter uppmuntras”. Detta sägs vara socialministerns mening. Jag hoppas att det är den linjen som slår igenom, inte bara i inledningen till ett interpellationssvar eller en proposition, utan hela vägen ut, i hela anförandet, i hela propositionen, och i hela lagstiftningsarbetet. Det vore bra för alla dem som söker vården, det vore bra för ekonomin, och det vore också bra för samhällsklimatet.

Herr talman! Låt mig först säga beträffande alternativen Botkyrka och glesbygd att vi är överens om att vi måste lösa problemet med läkare i glesbygd. Jag vägrar emellertid att tro att man kan göra det genom att t.ex. förbjuda fritidspraktiserande läkare i tätorten eller genom att försvåra för privatpraktiserande i tätorten. Vad vi måste göra är att skapa positiva inslag som medför att det blir mer attraktivt att etablera sig i glesbygdsområdena. Det är alldeles uppenbart att man i alla orter i Sverige vill ha samma vård och samma tillgång på läkare. Det är ju inte mer märkvärdigt än att man vill ha samma tillgång på service också inom andra områden. Men bara därför att man i glesbygden inte har samma tillgång på affärs-, butiksoch annan kommersiell service skär vi ju inte ner på detta i tätorterna eller fattar beslut och rambeslut om vilken servicenivå vi skall ha inom dessa områden. Vad vi i stället måste göra, socialministern, är att se till att vi får positiva inslag som gör att det blir mer attraktivt att etablera sig i glesbygden. Det intressanta är att vi nu är på väg att få ett läkaröverskott. Vi hade tidigare precis samma problem när det gällde tandläkarna, men det problemet har kommit att lösas. Jag är övertygad om att vi, på samma sätt som vi i stor utsträckning har kommit till rätta med problemen när det gäller tandläkarna, har möjlighet att komma till rätta med dem när det gäller läkarna och läkarvården. Socialministern sade också att 500 miljoner går till privatpraktiserande läkare. Det är riktigt. Men det skall ses mot ett totalbelopp på 10,5 miljarder, så det rör sig ändå om en mycket liten del. Vidare sade socialministern att man hänvisar till att vi har ett bra system i Sverige. Men vi är rädda för att man är på väg att bryta sönder delar av detta system. Jag sade att vi i dag har alternativa vårdformer som komplement, och vi kommer under en tid att fortsätta att ha det. Men i framtiden måste vi se till att alternativen ökar i omfattning, så att allt flera får möjlighet att välja, dvs. att vi skapar en ökad valfrihet även inom vårdområdet. Socialministern åberopar då förhållandena i Amerika och tar uttalanden av vissa professorer till intäkt för att han har rätt. Han hävisar till barnadödligheten i Amerika och till andra faktorer. Men så kan man inte resonera, Sten Andersson. Amerika har ett annat samhälle än Sverige. Vi har aldrig sagt att vi vill överföra det amerikanska systemet till svenska förhållanden. Vi har sagt att vi skall utgå från det svenska systemet och öka valfriheten för dem som behöver vård i Sverige. Vi skall förbättra socialförsäkringssystemet, inte bryta ner det. Vi tror att alternativen kan ge bättre vård, inte sämre. Det är detta som är det positiva. När det sedan gäller vår debatt om program och liknande tycker jag att det är positivt att socialministern läser vad som sägs i den debatten, men det är inte så att den sociala sektorn har skjutits tillbaka i programarbetet. Vad frågan gäller är på vilket sätt man skall skriva för att ytterligare betona de olika frågorna. Den debatten för vi öppet i partiet, likaså debatten om den administrativa formen för den öppna vården, t.ex. landstingsdebatten. Vi är helt obundna i den frågan — stämman kommer att avgöra beträffande vår ståndpunkt. Men vi har inte sagt att den offentliga vården skall avskaffas. Den skall finnas kvar, och socialförsäkringssystemet skall förbättras, inte försämras. Det kan rimligtvis inte innebära en minskad trygghet för de enskilda, utan de får en ökad trygghet. Socialministern gör också kostnadsjämförelser. Men se då inte på det amerikanska systemet, utan träng in i de svenska förhållandena! Vad kostar den privata allmänläkarvården i förhållande till den offentliga t.ex.? Vad kostar sjukhemmen? Vad kostar de olika vårdformerna? Det är ju detta som är det intressanta. Det är inte rimligt att resonera som socialministern gör och påstå, att om vi ensidigt satsar på den dyraste vårdformen, får vi ut mera i fråga om vårdeffekt totalt sett. Vi kan inte få det. Vad vii vårt parti har sagt och jag har velat klargöra med denna debatt är att vi skall föra debatten med hänsyn till svenska förhållanden, de förutsättningar till förbättringar som finns i Sverige —- inte på annat sätt. Sedan säger socialministern på nytt att vi moderater vill försämra för barnfamiljerna genom nedskärningar. Debatten om budgetunderskotten får vi föra i annat sammanhang. Annars finns det väl risk för att vi blir nedtystade av talmannens klubba igen. Låt mig bara peka på ett faktum, socialministern. Om vi fortsätter att ha ett ökande budgetunderskott på 80-90 miljarder kronor per år, innebär det att en familj med två barn får en skuldökning på 40 000 kr. per år. Vem skall betala detta om inte bl.a. de barnfamiljer som bor i vårt samhälle? Det går inte att föra den debatten på ett så enkelt sätt.